Herr talman! Alexandra Anstrell har frågat mig vilka viktigare åtgärder regeringen har vidtagit för att stärka det civila försvaret och specifikt befolkningsskyddet sedan försvarsbeslutet 2015. Vidare har Alexandra Anstrell frågat vilka åtgärder jag avser att vidta på kort och lång sikt för att stärka befolkningsskyddet samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att lösa evakueringsfrågorna vid höjd beredskap. Vi återuppbygger just nu Sveriges totalförsvar, och regeringen gör den största satsningen i modern tid på det civila försvaret. Under kommande år ökar satsningen stegvis i enlighet med vad som aviserats i propositionen om totalförsvaret från 2020/21. Tillsammans med de medel som tillfördes 2018 innebär detta att det civila försvaret kommer att ha förstärkts med totalt 4,2 miljarder kronor vid utgången av 2025. I budgetpropositionen för 2022 föreslogs dessutom tillskott om ytterligare 500 miljoner kronor per år från och med 2024 för det fortsatta arbetet med att stärka försörjningsberedskapen inom hälso och sjukvården. Regeringen har vidare lämnat förslag i vårändringsbudgeten om att ytterligare förstärka det civila försvaret med 800 miljoner kronor. Förslaget utgår från den redovisning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap nyligen lämnat som svar på ett uppdrag att bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvaret på kort sikt. I detta ingår bland annat att befolkningsskyddsrummen ska rustas upp och att utomhusvarningssystemen ska förbättras. Regeringen har gett MSB i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som kan vidtas för att stärka det civila försvaret i budgetpropositionen för 2023. Redovisningen kan innehålla både redan planerade åtgärder som kan tidigareläggas och eventuella ytterligare åtgärder som kan vidtas för att stärka det civila försvaret. Detta uppdrag ska redovisas den 10 maj. Regeringen har även gett MSB i uppdrag att ta fram ett underlag rörande det civila försvaret på längre sikt, det vill säga för 2024 och framåt. Underlaget ska innehålla analyser och bedömningar av aktörernas behov och förmågor inom det civila försvaret, förslag till åtgärder och prioriteringar samt kostnadsberäkningar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2022 och ska bli föremål för fortsatt hantering i Försvarsberedningen. I maj 2021 tillsatte regeringen en utredning som ska se över och lämna förslag till hur ett modernt och väl anpassat fysiskt skydd för civilbefolkningen mot direkta konsekvenser av krigshandlingar på svenskt territorium bör vara utformat. Uppdraget omfattar tre sakområden som är starkt förbundna med varandra: skyddsrum, utrymning med efterföljande inkvartering och en stödorganisation som kan genomföra insatser exempelvis i samband med användning av skyddsrum samt utrymning och inkvartering. Utredningen ska redovisa sitt betänkande i november i år. Regeringen har alltså vidtagit en rad åtgärder för att stärka befolkningsskyddet, och sammantaget visar det vi nu gör att återuppbyggnaden av det civila försvaret är en prioriterad fråga för regeringen.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret, även om jag upplever att jag inte fick ett endaste svar gällande evakueringsfrågan. Men vi tar lite skyddsrum, helt enkelt! I dag har vi i Sverige 64 000 skyddsrum av olika sorter och modeller. Det beräknas att ungefär 7 miljoner människor ska få plats. Men när det gäller de flesta av dessa skyddsrum är underhållet väldigt eftersatt; man har inte renoverat eller kontrollerat dem på väldigt länge. En majoritet av skyddsrummen har inte kontrollerats på över tio år, och evakueringsplanerna är inte heller uppdaterade. Detta medför såklart en påtaglig risk för svensk totalförsvarsförmåga, då vi inte har full kontroll över vår beredskapssituation och befolkningsskyddet. Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig och är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Skyddsrummen har en speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från till exempel giftiga gaser. Runt omkring i Sverige finns ett stort antal så kallade normalskyddsrum, oftast i vanliga bostadshus. Det är upp till fastighetsägarna att i fredstid använda dem som exempelvis förråd, cykelrum eller föreningslokaler. Det finns också ett fåtal riktigt stora skyddsrum, som oftast nyttjas som parkeringsgarage. Det är sagt att tillgången på skyddsrum ska vårdas, behov ska analyseras och förmåga ska säkerställas, så att det blir möjligt. Uppdrag och ansvarsområde finns klarlagt i lagen respektive förordningen om skyddsrum. Riksdagen har i anslutning till detta särskilt konstaterat att det skyddsrumsbestånd som finns är en resurs som ska bevaras och kontrolleras för att i framtiden, om det skulle uppstå ett behov av fysiskt skydd i krig, kunna användas för sitt ändamål. Ändå har så många skyddsrum inte kontrollerats under väldigt lång tid. Programmet Kaliber i P1 gjorde för precis två år sedan en granskning som hette "De underkända skyddsrummen". Där fick vi veta att underlag som rör brister i skyddsrum har raderats av MSB med hänvisning till att myndigheten har bytt datasystem och hade svårt att samköra uppgifter från olika län. Detta är ändå en nationell myndighet. MSB, som minister Morgan Johansson ansvarar för, ansvarar för kontrollen av de 64 000 skyddsrum som finns, som nu inte har blivit kontrollerade. Kaliber kunde alltså redan för två år sedan berätta om att det var långa mellanrum mellan kontrollerna och att en tiondel av de skyddsrum som kontrollerades 2019 inte kunde iordningsställas inom gränsen på två dygn. Enligt statistik från MSB finns det så kallade kvarstående brister hos nästan en tredjedel av alla skyddsrum, men underlagen om vad det är för fel på dem är alltså raderade. Man måste börja om från början. Och i en majoritet av skyddsrummen har man inte gjort någon kontroll efter 2011. Herr talman! Vi har under två mandatperioder påpekat behovet av nya skyddsrum och fler kontroller, men ingenting har hänt mer än bara fler utredningar. Nu står ministern här och berättar i sitt svar till mig att regeringen har vidtagit ett antal åtgärder för att stärka befolkningsskyddet och att det civila försvaret är en prioriterad fråga. Ja, i ministerns tidigare interpellationsdebatt med min kollega Lars Beckman var ministern tydlig med att man prioriterar inom sitt ansvarsområde. Jag uppfattar då att detta inte är en särskilt prioriterad fråga för regeringen, för det är faktiskt så att man baxnar. Vi behöver åtgärder här och nu, inte fler utredningar. Det har gått sju år sedan försvarsbeslutet, men S har inte gjort någonting. De har ändå haft ansvaret under hela tiden.

Herr talman! Det är en väldigt viktig interpellation som min kollega har ställt. Även detta handlar om samhällskontraktet. Jag tror att väldigt många förväntar sig att när det finns en ofredssituation har staten sett till att en sådan elementär sak som skyddsrum fungerar. Jag tog upp denna fråga för några år sedan när det visade sig att MSB gjorde om sitt uppdrag - från kontroller av skyddsrum till inspektion av skyddsrum. Man ska ha klart för sig, precis som Alexandra sa, att skyddsrummen måste fungera. Det kom ju fram att det fanns väldigt allvarliga brister i skyddsrummen. De var i mycket dåligt skick, helt enkelt. Medier i Hälsingland flaggade för detta, och vissa kommuner i Hälsingland har stora brister vad gäller skyddsrum. År 2020 gav MSB ny information. Man skulle inte kontrollera skyddsrum, utan man skulle i stället göra tillsyn. Skillnaden däremellan är väldigt stor. Vid kontroll talar man om vad som ska åtgärdas, och så blir det åtgärdat. Tillsyn har inte alls samma kraft. Jag besökte en skola i Gävle efter den 24 februari, och jag frågade: Hur jobbar ni med skyddsrum? Har ni sett över vart era elever ska ta vägen och så vidare? Det visade sig att man på den skolan hade ganska dålig koll på det, och det fanns inte heller något skyddsrum på skolan. Detta är en prioriterad fråga. Man kan tycka att det är en obehaglig fråga eller att det är en fråga som man inte skulle behöva se över, men icke desto mindre är detta extremt viktigt. Dessutom är detta en väldigt liten bransch - de som bygger skyddsrum och som underhåller skyddsrum. Det finns väldigt få som har den specialkompetensen i Sverige. Staten har alltså ett jättestort ansvar att se till att säkerställa att den kompetensen finns kvar. När man i Sverige inte har byggt skyddsrum på ett antal år har ju folk av åldersskäl lämnat den här branschen. Detta är en aspekt på det hela. MSB gav alltså ett aktivt uppdrag om att man skulle sluta med kontroller. I stället skulle man ägna sig åt inspektioner, vilket gjorde att man fick upp flödet. Det såg säkert bättre ut i den statistiken, men konsekvenserna blev väldigt dåliga för medborgarna. En annan viktig fråga som jag väckte nyligen - detta har även DHR flaggat för - gäller bristen på skyddsrum för funktionsnedsatta. Det var ett inslag på tv - jag vet inte om det var i Aktuellt eller Rapport - med en kvinna som sitter i permobil. Det är en trappa till hennes närmsta skyddsrum, inom rimligt avstånd. Sitter man i en elektrisk permobil är det alltså väldigt svårt att över huvud taget komma in i ett skyddsrum. Här finns det väldigt stora brister. I svaret på min skriftliga fråga hänvisar statsrådet till en utredning som pågår, om hur man ska göra för att få skyddsrum tillgängliga. Jag skulle vilja veta också i denna fråga: Vad tänker ministern göra på kort sikt, alltså här och nu? Tänker man förtydliga ett uppdrag till MSB? Tänker man skynda på kontrollen av skyddsrum? Vad tänker man göra rent praktiskt, som får någon effekt?
Herr talman! Alexandra Anstrell sa att man baxnar. Det enda man baxnar över är väl Moderaternas tonläge i försvarsdebatten i stort. Det finns väl anledning att välkomna Moderaternas nyfunna engagemang i försvarsfrågan. Men så var det inte när Moderaterna styrde Sverige. Det var precis tvärtom. Moderaterna drev i denna kammare, med mycket liten marginal, ett fåtal röster, igenom ett avskaffande av värnplikten mot socialdemokratins vilja. Vi röstade emot det förslaget. Moderaterna drev igenom det. Sedan skar Moderaterna ned på försvaret i en sådan omfattning att en av era försvarsministrar avgick i protest. Så var det då. Nu står man här efteråt och säger att det är socialdemokratins ansvar, saker och ting som inte har hänt. Sanningen är att när vi tillträdde 2014 lade vi om försvarspolitiken i en mer expansiv riktning, och vi har de senaste åren satsat mer pengar på försvaret än någon regering, åtminstone i modernare tider, har gjort. Vi bygger ut hela totalförsvaret successivt. Det gäller naturligtvis det militära försvaret, men det gäller också det civila försvaret. Jag redovisade i mitt svar att det är utökade satsningar på det civila försvaret, med 4,2 miljarder kronor till 2025. Det är en trappa upp. I år har det hittills tillskjutits 1 1⁄2 miljard till det civila försvaret. Nu ligger vårändringsbudgeten på riksdagens bord, och den innehåller ytterligare 800 miljoner kronor till det civila försvaret för innevarande år, varav 91 miljoner kronor ska gå just till bland annat skyddsrum. Det är svaret på Lars Beckmans fråga: Vad ska hända här och nu? Ja, på riksdagens bord ligger det förslag om ytterligare 91 miljoner kronor just till skyddsrum, här och nu. Detta behövs. Under den här tiden har vi ju sett att det behöver göras en hel del både renoveringar och upprustningar när det gäller att ställa i ordning våra skyddsrum. 64 000 skyddsrum har vi, och de kontroller som har gjorts har visat att det finns ett stort underhållsbehov. Det rör sig om kostnader på nästan 1 miljard, som man måste lägga in i detta. Vi kommer att fortsätta med detta efter hand. MSB tog fram en snabbanalys - det gjorde man på en vecka, för några veckor sedan - som bildar underlag för de förslag som nu ligger i vårändringsbudgeten. Om några veckor, den 10 maj, kommer MSB med ytterligare ett underlag till mig. Då handlar det om vad vi ska göra inför budgetpropositionen för 2023. Dessutom kommer MSB i höst med ännu ett underlag, där man ska titta på vilka resurser man behöver skjuta till på lite längre sikt. Sedan har vi då en särskild utredare, Britt Bohlin, som ser över skyddsrumsfrågan som sådan och ansvarsfördelningen men också utrymningsfrågan, till exempel när det gäller våra stora städer. Hon lämnar sitt betänkande i november. Jag påstår nog att det finns få områden där så mycket görs just nu som just detta område. Den satsning som vi gör på det civila försvaret är alltså den största i modern tid. Jag är glad över att det är vår regering som nu genomför detta.

Herr talman! Det är alltid himla lätt att skylla ifrån sig på någon som styrde för över åtta år sedan. För inte så länge sedan, 2019, när Försvarsberedningen var inne i sitt slutskede, valde Socialdemokraterna att backa från den ambition som Försvarsberedningen haft som arbetshypotes under lång tid. Magdalena Andersson, vår nuvarande statsminister och vår dåvarande finansminister, kunde inte stå bakom den ambitionen och menade att en så stor ökning inte kunde ske. Jag citerar den dåvarande finansministern och nuvarande statsministern: "Alla som har gjort en budget, inklusive en tioåring, vet att man ställer saker mot varandra. Ska jag gå på bio, eller ska jag köpa godis?" Det är alltså inte så att Socialdemokraterna kan ta åt sig äran för att hela tiden satsa på försvaret. Tvärtom, herr talman. År 2002 infördes ett allmänt undantag från kravet att bygga nya skyddsrum. Fokus skulle i stället ligga på att bevara befintliga skyddsrum. Sedan dess har ett flertal orter och städer vuxit utan att nya skyddsrum har byggts. Man har alltså inte tagit ansvar för befolkningsskyddet eller gjort några evakueringsplaner. Det kartverktyg som MSB har visar att vissa kommuner har ett ganska rejält underskott när det gäller skyddsrumsplatser. Ett eventuellt behov av generell upprustning av skyddsrumssystemet kommer, enligt MSB, att tydliggöras när utredningen av befolkningsskydd är klar, det vill säga i höst. Men, herr talman, vi har ju i många år vetat om att vi behöver kartlägga, kontrollera och rusta upp våra skyddsrum. Utredningen var naturligtvis bra, när den äntligen kom till stånd. Regeringens senfärdighet i denna fråga, trots behovet av ett fungerande civilt försvar, har påtalats av Försvarsberedningen under åtta år. Också Försvarsmakten har i sina remissvar i olika utredningar sagt att det behövs. Men som med de flesta satsningar på det civila försvaret som regeringen pratar om blir det inte ens en tummetott, utan det blir bara utredningar. I min hemkommun Haninge finns det nybyggda området Vegastaden, ett område för ungefär 10 000 människor, och man beräknar att det kommer att växa. Försvarsberedningen beslutade för flera år sedan att det skulle byggas nya skyddsrum på strategiskt viktiga platser. Ministern kanske kan ta tillfället i akt i dag och upplysa oss om på vilka strategiskt viktiga platser staten har initierat byggande av skyddsrum de senaste åren. Jag tror att det vore jättebra att få veta. Om man inte förberedd är man oförberedd. Så var det 2020 när en pandemi drog in över landet, och så är det nu med den farliga säkerhetsutveckling vi ser, med Rysslands krig mot Ukraina och vad det har fört med sig. Detta väcker många frågor om våra svenska skyddsrum och den svenska beredskapen. Jag har fått många frågor av kompisar och människor som mejlar till mig och så vidare. Det är oroliga människor som undrar varför de inte har något skyddsrum i närheten där de bor. De undrar om det över huvud taget finns någon plan för befolkningsskydd. Och så finns det de som undrar om det finns något skydd där de bor. Även andra politiker och myndigheter har fått många frågor. Detta kan man se inte minst när det gäller MSB:s skyddsrumskarta, som har haft ett högt tryck. Vi kan se att säkerhetsläget såg annorlunda ut 2002, men nu är läget ett annat. Det har det varit i ganska många år. Frågan är om det inte har varit och är regeringens röda tråd att man inte såg det komma, att man har varit naiv och att man helt enkelt inte har varit förberedd.

Herr talman! För någon som mig, som är uppvuxen i Norrbotten och Boden, var det möjligt att handgripligen se hur Socialdemokraterna och Göran Persson skar ned på det svenska försvaret. Så prata inte försvarspolitik med oss moderater! Vi har ingenting att skämmas för. Jag förstår att Morgan Johansson inte har läst Göran Perssons bok, men gör det! Där skryter han med hur man slaktade det svenska försvaret och hur man till och med ville lägga ned departementet, vilket man gjorde. Interpellationen handlar dock om skyddsrum. Även där har denna regering missat att driva frågor som är viktiga. Jag och ett antal andra personer larmade för några år sedan när MSB började med sitt siffertrixande för att ändra kontroller till inspektioner så att statistiken skulle bli snyggare. Detta var förödande för skyddsrummen. Tidigare kontrollerades funktioner, och det gavs uppdrag att åtgärda de brister som hittades. Det var under Morgan Johanssons och regeringens flagg som detta siffertrixande skedde. Konsekvensen blev att det inte utfördes några renoveringar av skyddsrum. Det här innebär att hela branschen och dess värdefulla kompetens riskerar att gå förlorade, för det är väldigt få och små företag som kan detta. Det är avancerat att få en fläkt att funka i ett skyddsrum, så nu krävs det krafttag. De 91 miljoner som statsrådet flaggar för, gäller de Gävleborg, Gävle kommun eller Ockelbo? För det kan väl inte vara så att statsrådet nämner 91 miljoner för hela Sverige och tycker att det är en siffra att skryta med? Jag skulle gärna vilja ha ett förtydligande. Gäller siffran hela Sverige, Gävle kommun eller Gävleborg?
Herr talman! Man märker att det är länge sedan Moderaterna regerade när man ser hur de går på som de gör. De orkar inte ens ta ansvar för sina egna beslut som de var med och fattade. Jag vet inte om ni satt i riksdagen vid den tidpunkten, Lars Beckman och Alexandra Anstrell, men det var faktiskt Moderaterna som drev igenom här att värnplikten skulle avskaffas. Varför gjorde ni det? Med en mycket liten marginal, bara några få röster, tog ni ett så stort beslut. Vi protesterade från socialdemokratins sida. Som jag sa drev ni också igenom neddragningar på försvaret i en sådan omfattning att en av era försvarsministrar, Mikael Odenberg, avgick i protest. Han förlorade en förhandling mot Anders Borg, och sedan skar man ned på försvaret. Det som vi har gjort efter 2014 är precis tvärtom. Vi har skalat upp totalförsvaret. Det är lätt att se. Det är bara att gå ut och titta på de nya regementen som vi har satt upp, på återinförandet av värnplikten och på den utökning som vi har gjort. Vi har nu mer resurser till försvaret än vad man har haft i modern tid, och vi fortsätter att skala upp. Sedan ska man naturligtvis alltid väga det mot andra angelägna samhällsaktiviteter. Varför skar Moderaterna ned på försvaret? Jo, det var för att ni skulle finansiera era skattesänkningar. Vi måste göra liknande avvägningar och se hur mycket pengar vi ska lägga på sjukvården, skolan, försvaret och andra delar. Den avvägningen gör man alltid inom ramen för de budgetförhandlingar som förs. Det som vi har stått för under våra åtta år är en uppskalning av försvaret så att vi nu lägger mer pengar på det. Det gäller det militära försvaret, där det är lätt att se allt som vi har gjort. Det gäller också det civila försvaret. Från och med i år går vi in med ytterligare 1 1⁄2 miljard till det civila försvaret. På riksdagens bord ligger det förslag om ytterligare 800 miljoner kronor för innevarande år, varav 91 miljoner till skyddsrum. Sedan får vi se vad som behöver göras under de kommande åren. Här har vi en process framöver. Den 10 maj får jag en ny rapport från MSB, där man kommer att peka ut ytterligare områden där saker behöver göras, och i november kommer ännu ett underlag som gäller på lite längre sikt. Jag tror att vi behöver göra väldigt mycket. Skyddsrummen och upprustning och iordningsställande av dessa är en viktig del, men vi har stora samhällssektorer som också måste fungera i krigs och kristider. Vi kommer med förslag under våren. Där går vi vidare med de förslag som Barbro Holmberg lade fram i sin utredning, som kom förra året, bland annat när det gäller uppdelningen av Sverige i civilområden och att vi kommer att utse sektorsansvariga myndigheter som tar ansvar för en samhällssektor i taget. Där kommer vi att jobba på ungefär samma sätt som under kalla kriget, och vi återupprättar den civila beredskap som rustades ned under 90-talet. Vi tittar på Finland och deras lösningar när det gäller beredskapslager. Jag kommer att träffa den finländska arbetsmarknadsministern, som har ansvar för detta, när hon kommer till Sverige i nästa vecka. Vi hämtar inspiration också därifrån. Så påstå inte att ingenting händer på detta område! Det är snarare tvärtom. När det gäller civil beredskap påstår jag att så mycket som händer just nu inte har hänt på väldigt länge. Och vi leder den utvecklingen.

Herr talman! Jag tackar ministern för detta. Vad är det som ministern faktiskt kan slå sig för bröstet för och säga: Det här har vi nu faktiskt beslutat om, och det har faktiskt blivit på riktigt - mer än bara utredningar? Jag tar gärna en särskild debatt om vem som påbörjade nedrustningen av Sveriges försvar. Det är bara att bjuda in till det så kommer jag. Jag lovar. Denna debatt handlar ändå om civilt försvar och skyddsrum just här och nu när det är Morgan Johansson som ansvarar för frågorna. Det civila försvaret måste faktiskt stärkas, inklusive befolkningsskyddet. Jag har fortfarande inte hört någonting om detta med evakuering. Men ministern kanske kommer till det i sitt sista inlägg. Problemet med dessa frågor är att det bara har utretts och utretts, men regeringen kommer aldrig till skott. Barbro Holmbergs utredning om struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå, som är så välbehövlig, överlämnades för över ett år sedan. Och det verkar vara först nu som regeringen har kommit på att den finns. Jag tycker att det är allvarligt. I remissvaren på utredningen kom bland andra Försvarsmakten in med några synpunkter om att det civila försvaret måste stärkas eftersom det är en förutsättning för att det militära försvaret ska fungera. Vi kan alltså inte bara växla upp det militära försvaret, utan vi måste också synka det med det civila. Varför stoppades denna utredning i malpåse, Morgan Johansson? Den senaste tiden har det riktats skarp kritik mot regeringens arbete med det civila försvaret. Det är fullt förståeligt, för ingenting har hänt. Och nu är vi i ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge. Det behövs ett antal förbättringar. Vi behöver ett nationellt säkerhetsråd. Vi behöver införa en modern civilplikt. Det näringslivsråd som vi har pratat om och som har utretts tre gånger har fortfarande inte kommit på plats. Vi behöver gå i takt med det militära försvaret, och vi behöver göra det nu. Det faller faktiskt en tung skugga över regeringens bristande ansvarstagande för denna fråga som är så central för Sveriges nationella säkerhet.
Herr talman! Det är fullständigt felaktigt att påstå att någonting ligger i malpåse. Barbro Holmbergs utredning kom förra året, och den har varit ute på remiss. Och jag har precis sagt här i kammaren att vi nu under våren kommer att fatta de förordningsbeslut som behövs för att till exempel dela upp Sverige i civilområden och utse sektorsansvariga myndigheter. Detta sa jag nyss här. Det är ingenting som ligger i någon malpåse, utan detta jobbar vi med på departementet. Besked i denna fråga kommer, som sagt, inom kort. Återigen när det gäller dessa svepande formuleringar om att ingenting har hänt och att ingen gör någonting: Herregud, det går ju ut miljardbelopp och har gått ut miljardbelopp under dessa år. Det är en utveckling som påbörjades efter Försvarsberedningens analyser och efter totalförsvarspropositionen. Detta är alltså fullständigt fel. Bara i år handlar det om 1 1⁄2 miljard kronor i basen och sedan ytterligare 800 miljoner som föreslås i vårändringsbudgeten. Att påstå att ingen gör någonting och att ingenting har hänt är faktiskt fullständigt fel. Vi kommer att fortsätta att se till att återställa, skulle jag vilja säga, den civila beredskapen som dessvärre rustades ned. Men det kräver pengar, och det kräver att man prioriterar detta. Då kan man inte göra på det sätt som Moderaterna gjorde och lägga alla sina pengar på skattesänkningar och sedan inte bry sig om den offentliga servicen eller det offentliga skyddet. När det gäller skyddsrummen har vi, som sagt, avsatt särskilda pengar. Vi vet vad som måste göras i den delen. Vi har dessutom bett en särskild utredare att se över ansvarsfördelningen. Britt Bohlin, som är den särskilda utredaren, har också ansvar för det som Alexandra Anstrell tog upp, nämligen evakueringsfrågor och utrymningsfrågor, för att se till att man också kan ha ordentliga planer i den delen. Herr talman! Jag påstår att det händer mer på detta område nu än vad som har hänt på mycket länge, och vi kommer att fortsätta med detta arbete.